Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, utan jag tittade faktiskt in i kammaren för att få veta om det skulle bli votering eller inte. Men just då fick jag höra Jan Sandbergs beskrivning av de ungdomsbostäder som jag har varit med om att ta initiativ till i Upplands Väsby. Jan Sandbergs beskrivning gjorde att jag blev kvar i kammaren och även begärde ordet. Jan Sandberg beskrev dessa ungdomsbostäder som baracker utslängda vid motorvägen, liknande barnrikehus och undantagsstugor. Det var tur för Jan Sandberg att inte ungdomarna i Upplands Väsby hörde honom. Då hade de inte litat på hans iakttagelseförmåga eller på honom som politiker. Dessa ungdomar har förmånen att få bo i de bostäder som Jan Sandberg beskrev som rena slummen. De ligger i grupper om åtta till tolv stycken. Det är små röda parhus där varje lägenhet är på 42 m?, som Magnus Persson nyss sade. De är på två rum och kök och har en liten trädgård. De är ungefär lika stora som de barnrikelägenheter som på sin tid var avsedda för hela familjer. Ungdomarna trivs i dessa lägenheter. Ingenting tyder på att det skulle fin nas en opinion liknande den som Jan Sandberg här gav uttryck för. Folk i Väsby, grannar till dessa ungdomar och andra tycker att dessa små, röda stugbyar faktiskt är ganska trevliga inslag i miljön. De ligger inte närmare motorvägen än en del andra bostäder i Väsby och annorstädes. De egentligen enda som är kritiska och muttrar om dessa bostäder samt har gjort det ända sedan vi tog initiativet till dem är moderater. Märk väl, det är inte moderaterna i Upplands Väsby, som vet vad det handlar om, utan det är moderater som bor längre bort. De tror att de kan smutskasta detta socialdemokratiska initiativ vars syfte varit att uppfylla ungdomars berättigade krav på både bra och billiga bostäder. Moderaterna tycks passa på att framföra sin kritik vid tillfällen då de som besitter fakta i målet inte är närvarande. Jag har hört det här tidigare. Låt mig ge Jan Sandberg ett råd. Gör någonting i stället för att smutskasta bra initiativ! Gör någonting som kan bidra till att ungdomar får bra och billiga bostäder! Lita inte till att marknadens krafter kan klara det, speciellt inte i Stockholmsregionen med kostnadsutvecklingen där. Marknaden har visat att den faktiskt inte klarar av att lösa detta problem. Marknaden bryr sig bara om de ungdomar som har pengar, och det har inte alla ungdomar i Upplands Väsby. Det har för övrigt inte alla ungdomar i någon annan kommun heller. Därför är det nödvändigt att ta initiativ som gör att ungdomars berättigade krav på egen bostad också kan uppfyllas. Det gäller även för de ungdomar som inte har en tjock plånbok.

Herr talman! Vi har en fått en klarare distinktion på ordet centralisering. Den tycks vara att vi har krävt att staten inte skall lägga sig i Stockholmsproblemen. Vi anser att problemen här är så allvarliga att en ansvarig bostadspolitiker på central nivå inte kan bortse från dem. Vi måste forma en bostadspolitik som ger kommunerna förutsättningar att tillgodose behovet av bostäder. Det övergripande målet måste naturligtvis vara att vi för en ekonomisk politik som gör att kostnaderna inte springer i höjden som de gör i dag. Vidare måste vi föra en regionalpolitik och en politik för regional balans som minskar trycket på bostadsmarknaden. I denna krissituation anser vi, som vi också påpekar i en av våra reservationer, att staten måste inventera sitt markinnehav i regionen för att se om det finns möjligheter för kommunerna att bygga bostäder på denna mark. Det kan också finnas andra åtgärder att vidta som regeringen tillsammans med kommunerna bör kunna resonera om. Syftet skall vara att få fram fler bostäder. Det kan också gälla att göra bostäder, som i dag fungerar som övernattningsbostäder, tillgängliga för människor. Vidare handlar det om att minska trycket på kontoriseringen i stadskärnan för att i stället få fram lägenheter. Vi pekar alltså på en rad åtgärder som kan vidtas. Det är dock inte fråga om att staten skall styra och ta över ansvaret från kommunerna. I den förda debatten har man försökt beskriva den sociala bostadspolitiken som förbehållen socialdemokraterna och vpk. Möjligen har centern och miljöpartiet fått vara med ibland. All moderat bostadspolitik har varit fullkomligt förkastlig, har det sagts. Men sanningen ligger kanske någonstans mitt emellan. Dagens bostadssituation är nog inget att slå sig för bröstet för. Ansvaret för den förda politiken har jag lagt fast i mitt anförande. Det finns faktiskt förslag från moderata samlingspartiet som är intressanta. Jag kan gärna stryka under att alla deras förslag inte är det. Det finns dock inslag som vi tycker är riktiga. Det gäller exempelvis den valfrihet och den äganderätt som de talar om. Utgångspunkten är att skapa grundtrygghet för alla och att alla skall ha rätt till en bostad. Det är utifrån den grunden som vi lägger fram våra förslag. Ibland vinner de anslutning, ibland inte. Den politiken tänker vi fortsätta med. Det är en mix som vi tror är ganska bra för de boende.

Herr talman! Jag fick i ett tidigare inlägg av Magnus Persson några frågor som jag tänkte svara på. När det gäller neutraliteten mellan olika boendeformer, så är det ju inte på det viset som det framskymtar när man lyssnar på Magnus Persson, nämligen att det i stort sett råder neutralitet och att boverket just nu ser över alla dessa frågor. Det har ju länge stått klart att just äganderätten som upplåtelseform har motarbetats på alla tänkbara sätt: ränteavdragsbegränsningar och speciella och särskilda regler vad gäller bostadsfinansiering för just äganderättsbostäder jämförda med andra bostäder. Det finns slående exempel på resultatet. Man har studerat bostadsområden som har bebyggts med helt identiska grupphus, där det ena grupphuset är upplåtet med hyresrätt och det andra, som har samma produktionskostnader, är upplåtet med äganderätt. Det visar sig att äganderättsupplåtelse är, lågt räknat, mer än 1 500 kr. dyrare per månad! Detta visar den stora skillnaden i neutraliteten. Det är inte för inte som nio grupphus av tio upplåts på andra villkor än med äganderätt. Det är en medveten politisk styrning från socialdemokratiskt håll som har fått dessa effekter. En kommentar till diskussionen om att vi moderater inte ställer upp bakom bostadsbidrag till hushåll utan barn: Vi tycker att vi i stället skall försöka hitta ett system — inte minst ett skattepolitiskt system — som gör att människor i så stor utsträckning som möjligt skall kunna leva på sin lön utan att behöva bidrag. Det var ju inte för så länge sedan som det här speciella bidraget infördes. Men det behövdes senare, därför att man ökade inkomstskatten och ökade det totala skattetrycket så pass mycket att just denna grupp människor fick det ännu svårare ekonomiskt. Vi moderater vill sänka skatten för alla. Det är extra viktigt att säga detta när man känner till vilka effekterna kommer att bli av det förslag som socialdemokraterna kommer att lägga fram beträffande den stora skatteomläggningen. Det är just de deltidsarbetande som kommer att få de största problemen i och med att skattetrycket totalt för deras del kommer att öka. Om jag kan säga något till pensionärsparet som har litet svårt att förstå diskussionen om en social bostadspolitik när de tvingas söka socialbidrag och leva på existensminimum enbart därför att de har bytt bostad så skulle det vara: Vi moderater har krävt att systemet med reavinstbeskattningen skall ändras, och vi har krävt detta länge. Dessvärre har socialdemokraterna sagt nej, och vi har därför inte kunnat genomföra någon förändring. Därför får pensionärsparet i dag söka socialbidrag. Till dem säger vi också: Man skall kunna leva på sin inkomst, och man skall inte behöva betala skatt — vilket dessa människor också gör — om man samtidigt uppbär bidrag. Den sociala bostadspolitiken, slutligen, med anledning av Magnus Perssons inlägg. Ja, vad är det för social bostadspolitik som förs? Det undrar man när man läser Expressens artikel om pensionärsparet som tvingas söka socialbidrag — som har gjort rätt för sig hela sitt liv, betalat skatt och utöver detta har betalat in premier för pensioner — och som får uppleva det som de nu gör bara därför att de bytt bostad. Vad är det för social bostadspolitik, undrar de 620 000 i bostadskön, som socialdemokraterna för? Vad är det för socialt i en bostadspolitik som gör att det blir ännu fler som blir bidragsberoende? Apropå Magnus Perssons inlägg skulle jag vilja avsluta med att än en gång citera Svenska akademiens ordlista. Först vill jag påstå att den s.k. sociala bostadspolitiken de facto i många fall har gett en asocial bostadsmarknad. Svenska akademiens ordlista säger nämligen att ordet asocial betyder samhällsoduglig. Jag vill påstå att den bostadsmarknad vi har i dag, med alla de inslag som är ett resultat av den förda politiken, är en samhällsoduglig bostadsmarknad. Vad gäller Eva Johansson och ungdomsbostäderna vill jag säga att jag förstår att ungdomarna gärna vill bo i de här bostäderna, därför att det är de enda bostäder som står till buds! Men jag undrar om Eva Johansson tycker att det är rimligt att även andra grupper i Upplands Väsby skall placeras i speciella ”lägre medelålders-bostäder” med skylt utanför eller i ”ensamstående kvinno-bostäder” i ett speciellt område med skylt utanför. Det är detta jag vänder mig emot, alltså att människor tvingas in i dessa särlösningar för vissa typer av människor. Så fick jag också reda på att det inte är nog med att de tvingas bo i en viss typ av bostäder — de här ungdomarna som är myndiga människor får inte heller rätten till ett förstahandskontrakt, vilket är det naturliga om man flyttar in i en nybyggd hyresbostad. Bostäderna upplåts med speciella ungdomskontrakt som innebär att myndiga människor, visserligen inom en viss ålderskategori, inte ges samma rättigheter som andra. Orsaken till att man har problem med ungdomar på bostadsmarknaden är att man har fattat politiska, centraldirigerade beslut om lägenhetsfördelning där man inte har velat bygga smålägenheter, att man har haft system som lett till att man genom lägenhetssammanslagningar har gjort sig av med över 185 000 smålägenheter — att ställas i relation till de drygt 130 000 ungdomar som står i bostadskön i dag. Eva Johansson sade till mig: Gör någonting, då! Klaga inte bara på oss! Jag skall med varm hand överräcka en rapport som jag skrivit och som heter Ungdomars bostadsproblem kan lösas. I den förs mer än tio konkreta förslag fram som, om man genomförde dem, skulle lösa ungdomarnas bostadsproblem.

Fru talman! Jag skall försöka begränsa mitt anförande, eftersom debatten har dragit ut på tiden. Först vill jag kommentera inflytandet för Hyresgästföreningen kontra de boende i en fastighet. Jan Strömdahl, vpk, kommenterade tidigare mitt anförande. Jag tänkte säga till honom, om han nu hör mig på intern-TV:n eller internradion, att det är riktigt att hyresgäströrelsen skulle kunna klara detta själv genom att låta de människor som bor i den fastighet som berörs av en åtgärd få ökat inflytande. Men hittills har hyresgäströrelsen inte levt upp till detta, och det har skapat sådana komplikationer att vi från folkpartiet kräver i motion och reservationer att de boende i den fastighet som berörs av en stadsplaneändring, en renovering, ROT-program, osv. själva skall få vara med och avgöra hur detta skall gå till. Fru talman! Jag vill sedan något kommentera det som Magnus Persson tog upp tidigare. Han är en ivrig säljare av regeringens bostadspolitik. Detta kan inte alltid vara så lätt. Jag föreställer mig att det måste vara jobbigt. Ibland är det fråga om stora kast — bostadsregleringar, subventioner och sedan kör man så att säga ut ett program, t.ex. ROT-programmet, som innebär lyxsaneringar. Sedan blir det tvärstopp. Jag vill gärna ge Magnus Persson ett erkännande för att han med energi och iver genomför ett balansnummer som faktiskt kräver stor energi. Och det lägger han ned stor möda på. Men i den sakpolitiska delen är det kanske inte cirkusnummer som man skall diskutera, utan det är innehållet i politiken. Jag noterade då att Magnus Persson sade att det har skett en hel del misstag i fråga om ROT-programmet, t.ex. när det gäller varsam ombyggnad och att man ibland har gått för långt. Jag noterar med tacksamhet det som han sade med tacksamhet. Sedan talade Magnus Persson om bostadsrätter och sade att de utgör ett viktigt inslag. Men varför motarbetar socialdemokraterna då så ofta det som har med bostadsrätter att göra? När de kommunala bolagen i Malmö ville sälja ut lägenheter slog socialdemokraterna till direkt, både i regeringen och i riksdagen, och bestämde att statsbidragen inte skulle få vara kvar på lånen för dessa fastigheter om hyresgästerna köpte fastigheten. Socialdemokraterna satte stopp för försäljningen i Malmö. Magnus Persson ställde en fråga om bostadsbidragen och de ensamstående med anledning av en reservation som folkpartiet har fogat till betänkandet. Jag har inte kommenterat detta tidigare. Men i del 2 av skatteuppgörelsen ingår även bostadsbidragen. Vi får väl se, Magnus Persson, vad man kommer fram till och vem som har störst inflytande vid utformningen av bostadsbidragen. Jag kan avstå från ytterligare kommentarer med tanke på den sena timmen.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Jag vill till Jan Sandberg, moderaternas företrädare, säga att det i framtiden självfallet kommer att finnas både äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt. Jag skall inte trötta Jan Sandberg alltför mycket, men vad vill moderaterna göra i avvaktan på ett skatteförslag? Fru talman! Att säga att vi har en asocial bostadsmarknad är att gå litet för långt. Vi kommer naturligtvis inte att välja vare sig öststatsmodellen eller Bo Söderstens modell, utan det gäller att vi lägger fram förslag till en framtida bostadspolitik som vi kan få så stor uppslutning som möjligt kring. Men vi är självfallet inte beredda att kompromissa bort den sociala bostadspolitiken. Till Erling Bager vill jag säga att om man är en bra försäljare har man ju alltid avsalu för sin vara. Det tycker jag att vi har haft under årens lopp, och det tycker jag att vi alltjämt har. Beträffande ROT-programmet vill jag säga följande. Det är klart att det gjordes vissa misstag. Det tycker jag att man skall vara ärlig och säga. Men i stort sett övervägde ändå fördelarna med ROT-programmet. Till sist, men inte minst, vill jag nämna Malmö och andra orter. Vad vi socialdemokrater reagerar och vänder oss mot är om bostadsrätter skall tillskapas på hyresrätternas bekostnad. Vi vill se en framtida bostadspolitik där både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem finns och där byggandet och kunnandet är mer ekologiskt. Men låt oss, fru talman, föra denna debatt vid ett senare tillfälle. Jag tycker att vi har haft en hygglig debatt. Jag tackar mina meddebattörer. Vi får nu gå vidare, och vi möts förhoppningsvis fredagen den 8 juni i en ny bostadspolitisk debatt.
Fru talman! Jag har sagt att Magnus Persson har varit en ivrig säljare, och jag tycker att han lägger ned stor energi på att vara det. Men försäljningen har väl inte gått så bra under de senaste åren. Jag vill emellertid återgå till sakfrågan. Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralförbund diskrimineras i förhållande till HSB och Riksbyggen. Det innebär ett hårt slag mot dem som önskar en bostadsrätt när regeringen föreslår en lagändring som skall förhindra att de lån som kommunala bolag har skall kunna övertas av hyresgästerna. Jag tycker att det vore fint om socialdemokraterna kunde sluta med att driva en sådan politik.

Fru talman! Vi moderater har i ett antal reservationer i detta betänkande fört fram vår syn på statligt stöd till allmänna samlingslokaler. Vår uppfattning är att stödet med fördel kan avvecklas, och vi föreslår att detta sker fr.o.m. den 1 juli innevarande år. Det är många skäl som talar för en avveckling av det statliga stödet på detta område. De allmänna samlingslokalerna har ända sedan 1940-talet fått statligt ekonomiskt stöd. Åtskilliga miljoner har därigenom under årens lopp utbetalats. Vi känner också till att frågan om byggande av Folkets hus i olika delar av landet ofta har väckt kraftig och i många fall berättigad kritik mot nybyggnadsprojekt. Självfallet finns det på vissa orter en stor efterfrågan på samlingslokaler, men den allmänna situationen är att frågan om samlingslokaler inte är något stort problem. På ett område anser vi dock att ett statligt bidrag skall utgå till samlingslokaler. Det gäller det viktiga arbetet med att handikappanpassa lokalerna. Därför yrkar vi moderater bifall till förslaget i denna del, även när det gäller höjningen av bidragsbeloppet från 100 000 kr. till 150 000 kr. Fru talman! Det är enligt vår mening hög tid att övergå från nybyggande av samlingslokaler med statligt stöd till ett mer effektivt utnyttjande av de redan befintliga lokalerna. Genom ett ökat samarbete mellan föreningar i samlingslokalsfrågan får man en förbättrad användning och ett effektivare utnyttjande av redan satsade och nysatsade medel. Vi anser däremot inte att man skall införa ytterligare, speciella stöd för samutnyttjande av lokaler. Det är inte heller enligt vår mening främst statens uppgift att med bidrag påverka denna utveckling. På ett område anser vi dock att det finns fog för ett statsbidrag. Det gäller stöd till icke-statliga kulturlokaler. Vi har i reservation 8, tillsammans med folkpartiet, centern och miljöpartiet, föreslagit ett sådant speciellt stöd. Det är samtidigt något förvånande att socialdemokraterna inte delar vår uppfattning på detta område. Det är nämligen ett i det närmaste enigt kulturutskott som delar denna uppfattning, vilket framkommer i det till betänkandet fogade yttrandet från kulturutskottet. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till de moderata reservationerna 1, 4, 6, 8, 9 och 10.

Fru talman! Det är med särskild glädje folkpartiet i dag vill yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkande 14. Glädjen är att utskottet tillstyrkt yrkandet i partiets handikappmotion om en höjning av maximibeloppet för handikappanpassningsåtgärder utan samband med andra bidragsberättigade åtgärder. Beloppet höjs nu till 150 000 kr. mot tidigare 100 000 kr. Den ytterligare kostnaden genom denna höjning för budgetåret 1990/91 beräknas till 2 milj.kr., och det totala anslaget för bidrag till samlingslokaler har som en konsekvens höjts med detta belopp. I takt med nybyggnation har allt fler lokaler blivit tillgängliga för handikappade. I de byggnormer som nu gäller för allt offentligt byggande värnar man om tillgänglighet för alla. Men det finns fortfarande kvar i vårt land fungerande, ofta trevliga, äldre lokaler som inte fått en tillfredsställande handikappanpassning. Bidragen har också i takt med byggkostnadsutvecklingen minskat i värde. Boverket, som genom sin samlingslokaldelegation har hand om ansökningar och bidrag, har sett hur bidraget urholkats och föreslagit en höjning. Regeringen avvisade detta, men efter utskottets tillstyrkande av bl.a. folkpartiets motion kan riksdagen nu fatta ett beslut som gör det lättare för bl.a. många äldre att besöka olika samlingslokaler. Det är ju inte bara för rullstolsburna eller gravt handikappade som hissar, ramper, större toalettrum, hörslingor etc. är välkomna. Vi blir allt fler äldre i samhället som kan ha nytta av dessa hjälpmedel. Men även yngre, t.ex. barnfamiljer, välkomnar en ramp eller en hiss. Centern har även yrkat på stöd till handikappanpassning av andra lokaler än allmänna samlingslokaler. Det kan synas lika lovvärt som det förra bidraget men skulle troligen medföra mycket högre ekonomiska krav. Många av åtgärderna kan säkerligen genomföras inom ramen för sedvanlig långivning vid t.ex. ombyggnad. Det kan naturligtvis alltid diskuteras hur mycket av samhällets resurser som skall läggas på sådant som stöd till allmänna samlingslokaler. Vi har i dag ett gott bestånd. Många har därtill bostäder av sådan storlek att man kan samla fler människor hos sig än tidigare. Kommunernas bidrag till samlingslokalerna är mångfalt större än statens, och samhällets totala kostnader är således inte oväsentliga. Det klagas ofta i dag på bristande gemenskap mellan människor och att vi isolerar oss för mycket i våra hem. Det är kanske riktigt för många i den arbetsföra åldern som ibland har svårt att orka med så mycket mer än arbete och familj. Men för dessa och kanske även mer för de äldre och för ungdomen betyder lokaler för gemenskap mycket när det gäller att höja livskvaliteten. Att ha möjlighet att samlas är också viktigt för demokratin och för folkbildningen. Många frivilliga insatser görs också för våra olika samlingslokaler.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

Fru talman! Som Ingrid Hasselström Nyvall sade spelar de allmänna samlingslokalerna en mycket viktig roll i samhället och är en tillgång för vårt samhälle. Genom att det finns allmänna samlingslokaler kan föreningslivet ges möjligheter att verka i ändamålsenliga lokaler. I samlingslokaler kan människor i ett bostadsområde eller en bygd samlas för att lösa gemensamma angelägenheter. Samlingslokalen är ofta också många gånger ett ställe för social gemenskap och kulturella upplevelser. Bra samlingslokaler behövs över hela landet, såväl på landsbygden som i tätorterna. I samband med den s.k. landsbygdskampanjen, där folkrörelserna och myndigheterna arbetade gemensamt för att lägga grunden till framtida utvecklingsmöjligheter på landsbygden, belystes just samlingslokalernas betydelse i olika sammanhang. Inom ramen för kampanjen ”Hela Sverige skall leva” samlades över hela landet studiecirklar och utvecklingsgrupper för att diskutera landsbygd och dess framtid. En bra samlingslokal är ofta en förutsättning för att större grupper skall kunna samlas och därmed en förutsättning för att många människor skall kunna delta i samhällsutvecklingen. Även för ett aktivt kulturliv spelar samlingslokalerna en viktig roll. Ett aktivt kulturliv betyder mycket för en orts utvecklingsmöjligheter. På väldigt många ställen har de lokala grupperna i landsbygdskampanjen kommit fram till att en av de resurser som behövs för en positiv utveckling just är en bra samlingslokal. Det finns ett stort och väldokumenterat behov av nya samlingslokaler, samlingslokaler över huvud taget, liksom av upprustning och modernisering av befintliga lokaler. Vi från centerns sida står bakom idén med att samhället skall stödja föreningslivet och samlingslokalsorganisationerna. Vi har arbetat länge för detta. Vi har alltid i det sammanhanget fått uppslutning från socialdemokraterna och deras folkrörelsegrenar i dessa frågor. Det är viktiga fundament för vår demokrati. Men vi har inte alltid haft ett brett stöd i kammaren för dessa frågor. Jag noterar nu med viss tillfredsställelse att vår argumentation ändå i någon mån har gett resultat. Det har gjorts vällovliga uttalanden från talarstolen — Ingrid Hasselström Nyvall från folkpartiet. Vi kan notera att moderaterna på två punkter är beredda att tillstyrka förslaget om samhällsstöd på ett område där de alltid rakt och konsekvent har yrkat avslag under alla tidigare år. Det ser jag som en positiv framgång. Jag hoppas att denna framgång skall fortsätta så att vi kan stå samlade bakom dessa viktiga frågor om hur vi skall stödja just föreningslivet och fördjupa demokratin genom detta stöd.

Det har möjligen påverkat partiernas inställning, och i så fall vill jag ge min gamla förbundsorganisation en eloge för den insatsen. Det är viktigt för oss politiker att det finns aktiva folkrörelseorganisationer som gör det möjligt för oss och för andra partier och sammanslutningar att ha samlingslokaler att diskutera i, samlas i, umgås i, osv. Det finns alltså ett stort behov dessa stöd. Tyvärr har de statliga anslagen till samlingslokaler urholkats kraftigt under de senaste åren, och det har lett till att väntetiden i dag för statligt stöd är uppemot sex år. Från det att man bestämmer sig för att skaffa en samlingslokal dröjer det alltså upp till sex år innan man kan komma i gång med byggnationen. Det är naturligtvis djupt olyckligt, eftersom planerna ofta bygger på en stor ideell arbetsinsats och ett stort personligt engagemang från ett antal människor. Intresset kanske minskar när man har svårt att se produkten och resultatet, och entusiasmen hinner svalna under den långa väntetiden. Tyvärr måste jag konstatera att moderaterna i år, liksom tidigare, har en negativ inställning till de allmänna samlingslokalerna, genom att de föreslår att det direkta stödet till samlingslokalsbyggnation och ombyggnation skall avvecklas. Jag kan bara konstatera att moderaternas förslag kommer att vara förödande för svenskt föreningsoch kulturliv om det skulle förverkligas. Som tur är, som jag sade tidigare, är moderaterna mycket isolerade i denna fråga. Det ser nu ut som om de vill bryta sig ur den isoleringen, och det hälsar jag än en gång med tillfredsställelse. Fru talman! Jag tänker nu gå över till att kommentera de s.k. samnyttjandeprojekten. Samnyttjande innebär att samlingslokalen används tillsammans med andra verksamheter. Det kan t.ex. vara en skola, ett daghem, post eller distriktssköterskemottagning. På detta sätt kan ett väsentligt bättre utnyttjande uppnås av de investeringar som gjorts. Det uppstår dock ett stort problem med de långa kötiderna när det gäller sådana samnyttjandeprojekt. Om ett projekt bygger på samarbete med t.ex. en kommun eller ett landsting kan man inte vänta i sex år innan bygget kommer i gång. Ofta förfaller då hela projektet. Därför har vi från centerns sida föreslagit ett särskilt anslag för just samnyttjandeprojekt. Tyvärr har vi inte fått övriga partier med oss på detta. Att, som utskottsmajoriteten säger, prioritera samnyttjandeprojekt inom den befintliga kön i samlingslokalsdelegationen är inte att rekommendera. Det kan ju inte vara rimligt att ett projekt som inte innebär samnyttjande och som funnits i kön i fyra eller fem år helt plötsligt flyttas ner ytterligare därför att ett samnytttjandeprojekt kommer i gång. Att människor med olika slag av handikapp skall ges möjlighet att delta i samhällsoch föreningslivet är en självklar ståndpunkt för de flesta av oss. Vi har här hört att flera har anslutit sig till den uppfattningen. Det är därför med stor tillfredsställelse som även jag säger att motionsyrkandena om höjt bidragstak för handikappanpassning har tillstyrkts av utskottet. Det finns dock väsentligt mer att göra när det gäller handikappanpassning av samlingslokaler och föreningslokaler. Många föreningslokaler är inte handikappanpasade. Det innebär att vissa människor stängs ute från förenings verksamheten. Därför har vi från centern föreslagit att statsbidrag skall utgå även till detta ändamål. Vi har också i vår motion föreslagit stöd till icke-statliga kulturlokaler. Det är viktigt, som vi framhåller i motionen, att samhället har ett grundläggande ansvar både för att kulturarvet förs vidare och för att sådana förutsättningar skapas att en bred och livaktig kulturverksamhet kan bedrivas över hela vårt land. Det stöd som i dag går till de lokalerna är otillräckligt. Vi har tagit fasta på utredningen om kultur i hela landet, som just förordar ett stöd med den inriktning som vi har föreslagit i vår motion, och vi har fått uppslutning kring det från folkpartiet och moderaterna. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5, 7 och 8 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill med anledning av Agne Hanssons anförande klarlägga några saker. Även vi moderater anser att samlingslokaler är en tillgång. Vi har olika uppfattning om i vilken utsträckning staten skall stödja den typen av lokaler. Påståendet att vi från moderat sida skulle ha bytt uppfattning hux flux och gått med på centerns krav är inte helt riktigt. Vi har i flera år föreslagit att bidraget till handikappanpassning av samlingslokaler inte skall avvecklas. Det är alltså inte någon nyhet.

Fru talman! Jag vill bara säga till Agne Hansson att jag inte känner till att folkpartiet har varit emot stödet till samlingslokaler. Däremot har vi varit emot alltför stora och dyra byggen som har stått oanvända. Vi har också varit emot alltför kategoribetonade samlingslokaler. Vi tycker att alla skall kunna använda de olika lokalerna.

Fru talman! Vi har i miljöpartiet de gröna en avvaktande inställning till samlingslokalstödet i framtiden, men tills vidare föreslår vi inga särskilda förändringar annat än den höjda bidragsram för handikappanpassning som även utskottsmajoriteten stöder. Vi stöder även handikappanpassning av andra än allmänna samlingslokaler enligt centerns förslag i reservation 2. Vi stöder dessutom förslaget om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Centern och Agne Hansson skall alltså veta att det inte bara är centern och moderaterna som stöder det förslaget. Om även vpk kunde komma loss och stöda detta skulle det kanske få majoritet. Jag känner mycket väl till att vpk inte är så dogmatiskt ute i kommunerna utan t.ex. kan stödja kommunala kulturlokaler och ofta kan vara lyhört för att stödja fria teatergruppers be hov. Jag skulle kunna se jazzklubben Stampen, som ligger bara ett stenkast härifrån, som en icke statlig kulturlokal. Den är så närbelägen att man kan smita in där medan kammaren gör sitt middagsuppehåll. Jag skulle mycket väl kunna tro att Jan Strömdahl skulle kunna stödja en sådan lokal, om den av någon anledning skulle hotas av nedläggning.

Fru talman! Vi behandlar i detta betänkande gamla segslitna frågor om stöd till samlingslokaler. Jag vill erinra om förra årets beslut i kammaren, då vi reformerade samlingslokalstödet så, att det mera än tidigare skulle gynna mindre och små samlingslokaler. Tidigare kunde ett mångmiljonprojekt ta i anspråk praktiskt taget hela anslaget, så att det inte tillkom mer än ett par lokaler. Vi införde också ytterligare en förutsättning för att det statliga stödet skulle beviljas, nämligen att kommunerna skulle lämna ett 30-procentigt bidrag till investeringskostnaden. Vi får inte glömma bort detta när vi talar om samhällets ansvar i detta sammanhang. Fru talman! I detta betänkande gör utskottet två tillkännagivanden till regeringen. Utskottet ställer sig bakom förslag i en folkpartimotion om en ökning av maximibeloppet till handikappanpassningsåtgärder från 100 000 kr. till 150 000 kr. Skälet härtill är att det förekommit kostnadsfördyringar inom detta område under hela 80-talet medan bidraget har legat stilla. Maximibeloppet bör därför ökas till 150 000 kr., vilket, som fru Hasselström Nyvall sade, får till följd att också förslagsanslaget skall räknas upp med de 2 miljoner som är nödvändiga. Till betänkandet är som vanligt fogade en del reservationer. Jag skall kommentera bara några av dessa. Jag vill karakterisera den första reservationen som en gammal surdeg. Moderaterna vill inte ha något stöd till samlingslokalerna utan vill att det avvecklas den 1 juli 1990. De framför detta krav trots att de är medvetna om att väntetiden för de sökande är fem till sex år innan de hamnar först i kön. Jag tycker att det är litet underligt att man år efter år försöker avveckla det högst nödvändiga stödet till samlingslokaler. I reservation 2 framför centern krav på handikappanpassning av andra lokaler än allmänna samlingslokaler. Ett motsvarande yrkande framfördes i det betänkande som behandlades förra året. Då liksom nu anförde utskottet att det är en angelägen uppgift att de offentliga lokalerna blir tillgängliga för alla människor. Detta synsätt har också kommit till uttryck i en rad åtgärder som onekligen har bidragit till en ökad tillgänglighet i dessa lokaler. Med hänvisning till de stora anspråk som totalt ställs på samlingslokalstödet anser sig utskottsmajoriteten dock inte nu vara beredd att utöka stödet till att omfatta bidrag också till dessa lokaler. Också den tredje reservationen är en centerreservation. Där föreslås en inventering av befintliga lokaler och anläggningar för att man i framtiden bättre skall kunna planera handikappanpassningar av dessa lokaler. Självfallet delar vi motionärernas uppfattning att det skulle vara bra att få en sådan inventering, men vi tycker att detta är en uppgift för kommunerna, som de skall kunna utföra utan pekpinnar från riksdagen. Den ansluter till den motion i samband med vilken utskottet gör sitt andra tillkännagivande. Vi tycker att samlingslokalsdelegationen nu måste börja främja ett samnyttjande av samlingslokaler när de lämnar sina bidrag. Som Agne Hansson uttryckte det är det inte rimligt att en kommun som har möjligheter att bygga exempelvis en barnstuga tillsammans med en allmän samlingslokal skall behöva vänta fem till sex år på bidrag till detta. Samlingslokalsdelegationen bör göra en prioritering av projekt av denna typ. Utskottet anser dock inte att vi har råd att totalt sett utöka kostnadsramen av detta skäl. Vi vill i stället att man avvaktar boendeservicedelegationens utvärdering, som kommer i slutet av detta år, för att se hur det statliga stödet skall kunna utformas i framtiden. Reservation 8, slutligen, gäller stödet till vissa icke-statliga kulturlokaler. Vi har, som framhållits i betänkandet, inhämtat kulturutskottets syn på den här frågan, och kulturutskottet har avgivit ett yttrande som är fogat vid betänkandet. Vi delar i och för sig kulturutskottets bedömning beträffande behovet av stöd till den här typen av lokaler. Men den stora frågan är vilket ekonomiskt utrymme vi har för sådana statliga insatser. Tyvärr tvingas utskottet konstatera, inte bara i det här fallet utan också i många övriga fall, att väl motiverade krav måste stå tillbaka när vi gör våra prioriteringar. Redan nu ställs mycket stora krav från bostadssektorn på de medel som anslagits under bostadsdepartementets huvudtitel. Därför anser utskottsmajoriteten inte att utrymmet tillåter införande av ytterligare ett stöd för just dessa lokaler. Skulle utrymme finnas blir det naturligtvis återigen en prioritetsfråga, och med de behov som finns på bostadssektorn i dag ser jag inga utvägar för en ytterligare ökning av stödet till de här lokalerna. Jag vill också i detta sammanhang peka på att kulturutskottet inom kort kommer att ta ställning till frågan om ett särskilt investeringsstöd för byggande av just dessa lokaler. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 14 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag vill säga till Nils Nordh att vi moderater ser positivt på de ändringar som gjordes i stödet till samlingslokaler och som innebär att man kommer ifrån många av de stora mångmiljonprojekten som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Därutöver såg man till att dela det ekonomiska ansvaret med kommunerna, som enligt vår uppfattning är en mer naturlig part när det gäller stöd till allmänna samlingslokaler. Så där vill jag ge Nils Nordh ett positivt omdöme. Vi ville gå längre, men det som skedde var i alla fall ett steg i rätt riktning. Vi vill inte ha det allmänna stödet till samtliga lokaler. Vi vill dock ha stöd, och det är på de områden som vi prioriterar. Från moderat sida prioriterar vi handikappanpassning av samlingslokaler och stöd till icke-statliga kulturlokaler. Nils Nordh pratade mycket om prioritering mellan anslag och sade att fanns det pengar skulle man minsann satsa även på de icke-statliga kulturlokalerna, men jag undrar, och jag tror att många ute i landet också undrar: Var finns logiken i att vilja stödja samlingslokaler allmänt men inte kulturlokaler? Vi moderater har en prioritering här som vi anser logisk, och jag är övertygad om att väldigt många andra också anser att det är en logisk prioritering. Men vad är det för logik i socialdemokraternas prioritering, där man prioriterar ned kulturlokaler till förmån för allmänna samlingslokaler?
Fru talman! Jag vill gärna säga att socialdemokraterna i utskottet här har ställt sig välvilliga till mycket av de krav som förts fram i motionerna. Jag tycker att det är bra att vi har konstruktivt kunnat komma fram till de två tillkännagivandena — eller i varje fall till ett av dem, som jag ställer upp på helt, det som gäller att öka stödet till handikappanpassning av lokaler. När det gäller samutnyttjandeprojekten tas nu ett första steg på vägen, och jag hoppas att vi en annan gång kan komma längre även där. Sedan vill jag gärna säga att reformeringen av stödet förra gången, som vi gemensamt stod bakom, har medverkat till att det blivit en klar förbättring. Det tycker jag är bra. Jag tycker också att samsynen har utvecklats. Jag noterar Jan Sandbergs konstaterande att det behövs samlingslokaler, och det ser jag positivt på. Vi gör från centern en något annan prioritering mellan de olika stödformerna än vad socialdemokraterna gör, men vi ser naturligtvis inte annorlunda på frågan om bostäder i förhållande till samlingslokaler. Vi menar att de pengar som satsats på bostadssektorn är ytterst angelägna, för där finns också stora behov. Som sagt var: Fortfarande är det viktigt att gå framåt här för att på bästa sätt tillgodose behovet. Jag hoppas att det skall kunna vara möjligt även i fortsättningen.
Fru talman! Mycket kort till Jan Sandberg: Anledningen till att vi inte kan i det här skedet stödja motionen rörande kulturlokalerna är att vi har för litet medel att röra oss med. Vi diskuterade här i kammaren för inte allt för länge sedan att vi står vid ett vägskäl, där vi måste väga för och emot hur vi skall ha det i den här rådande ekonomiska situationen. Vi måste inse realiteterna, och det tycker jag att utskottsmajoriteten har gjort i det här fallet.